Herr talman! Vi debatterar i dag miljö och jordbruksutskottets betänkande MJU9, Jakt och viltvårdJakt och viltvårdsfrågorna berör utan tvekan både stort och smått. Vi har 30 motionsyrkanden som ligger till grund för betänkandet. I dag på morgonen har vi hört att 87 procent av den svenska befolkningen är positivt ställd till jakt. Av de övriga känner 8 procent inte till vad jakt innebär över huvud taget. Det är alltså en påfallande liten del som inte tycker att jakt och viltvård är speciellt viktigt.Yrkandena och motionerna berör främst frågor om ny viltmyndighet, miljöorganisationernas talerätt, jakttider, vildsvinsförvaltning, dubbelregistrering av jaktområden, småviltsjakt ovanför odlingsgränsen och terrängkörning vid jakt. I betänkandet finns tio reservationer från S, M, SD, MP, C och V.Utskottet föreslår två tillkännagivanden. Ett är enigt och innebär att regeringen ska låta utreda ett antal frågor som den nu avvecklade Jaktlagsutredningen haft i uppdrag att utreda. Majoriteten i utskottet gör också ett tillkännagivande om att regeringen bör inrätta en myndighet för viltförvaltning och jaktfrågor.Vi socialdemokrater tycker att det är bra och viktigt att regeringen får återkomma till oss i riksdagen med de sakfrågor som fanns i Jaktlagsutredningen. Rätten till jakt på småvilt på kronomark ovanför odlingsgränsen i Västerbotten och Norrbotten samt i renbetesfjällen i Jämtland, den så kallade fjälljakten, har varit en prioriterad fråga för oss socialdemokrater ända sedan den tidigare regeringen fattade beslut om att ändra i § 3 och därmed egentligen tillät fri invasion i de svenska fjällen under ripjaktssäsongen. Vi tycker att det är viktigt att regeringen prioriterar frågan och så snabbt som möjligt kommer till riksdagen med förslag till hur man kan åtgärda och styra upp överkonsumtionen, kanske man kan kalla det, av ripjakt, som dessutom är ett direkt hot mot den biologiska mångfalden i fjällen.Det handlar även om samernas rätt att jaga, den så kallade dubbla jakträtten. Många av samebyarna och jakträttsinnehavarna sköter den här frågan bra och på ett förtroendefullt sätt, men vi socialdemokrater är väl medvetna om att det också är ett ständigt trätoämne, som i vissa fall beror på dåliga personrelationer. Vi tycker att frågan måste lösas, och vi tror att det kan ske genom stöd till viltförvaltningsdelegationerna och rennäringsdelegationerna i de berörda länen. Det är likväl en fråga där regeringen ska återkomma till riksdagen.När det gäller jakt i den svenska ekonomiska zonen och jakt på allmänt vatten ser vi socialdemokrater gärna att möjligheterna till jakt i den ekonomiska zonen och på allmänt vatten kan förenklas och handläggningen effektiviseras. Även det ska regeringen återkomma med.Jakten på kronhjort är i dag reglerad på ungefär samma sätt som älgjakten. Det finns goda skäl för det. Kronhjorten är den av våra hjortvilt som det tar längst tid att hantera för att den ska bli kapital. Det innebär att det krävs ett särskilt skydd för kapitaltjurarna. Därför är det ytterst olämpligt med allmän jakt på kronhjort, men vi anser att det finns skäl för regeringen att titta på frågan. Ett sätt kunde vara att samla dem i gemensamma klövförvaltningsområden med licenstilldelning som följd. Även det får regeringen återkomma med.När det gäller regelförenklingar beträffande viltvårdsområden och allmänna regelförenklingar ser vi socialdemokrater det som självklart att man ska se över om det går att förenkla överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt inom viltförvaltningsområdena och viltvårdsområdena. Vi anser att det dessutom är mycket viktigt att tydliggöra länsstyrelsernas roll och se om det går att stärka den regionala viltförvaltningen ytterligare.Herr talman! I debatten lyfts ofta upp att en ny myndighet skulle vara det allena saliggörande för jakt och viltvård.

Det finns dock ingen anledning att som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna negligera länsstyrelsernas roll i viltförvaltningen och kräva snabba beslut om en ny myndighet, som dessutom är direkt budgetpåverkande. Nya myndigheter är utan tvekan en fråga för regeringen att besluta om.Vi delar bilden och vill gärna framhålla att det råder stora regionala skillnader vad gäller rovdjur samt betestryck från älg och vildsvin. Det ser olika ut, och därför är det extra viktigt att den regionala nivån beaktas. I Jaktlagsutredningens andra delbetänkande konstateras att Naturvårdsverket inte har varit drivande i jakt och viltförvaltningsfrågor och att det finns anledning att tro att den omorganisation som skett vid verket inte har gynnat jakt och viltförvaltningsfrågorna.Vi socialdemokrater delar den bilden. Det är därför bra att Naturvårdsverket i enlighet med sitt regleringsbrev ska göra en översyn av vilt och rovdjursförvaltningen, som ska resultera i en övergripande strategi för vilt och rovdjursförvaltning. Strategin ska innehålla en övergripande vision samt mål och delmål. För det har Naturvårdsverket som central myndighet för frågor om vilt, rovdjur och jakt ett övergripande ansvar. Naturvårdsverket ska lämna sin rapport senast den 30 juni 2015. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att avvakta rapporten.Det har i Jaktlagsutredningens andra delbetänkande framkommit ganska mycket kritik mot Naturvårdsverket. Utredningen har noterat och lyft fram att det finns ett brett missnöje och misstroende främst hos markägar och jägarorganisationer. Vi socialdemokrater delar den bilden och vill särskilt påtala vikten av att regeringen återkommer och förklarar hur man tänker sig att förbättra viltvården, underlätta för jakt och börja bygga upp förtroendefulla samarbeten mellan jägarorganisationer och naturorganisationer. Det behövs, herr talman, om vi ska skapa respekt för frågorna och långsiktighet. Vi behöver inte ha nya vargrelaterade konflikter i de här frågorna.Det behövs utan tvekan en samordning av Naturvårdsverkets, Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets respektive myndighetsuppdrag.

Det gäller speciellt länsstyrelsernas synpunkter. De har varit eniga och överens om att en ny myndighet inte kommer att stärka jakten och viltförvaltningen i Sverige. Det är också därför vi socialdemokrater säger att den här frågan måste fortsätta att utredas noga och att regeringen har ett tydligt uppdrag att återkomma om hur vi kan stärka jakten och viltvården i Sverige.Herr talman! Varken jägarna eller bevarandet av vargar, älgar, ripor, sälar och tjädrar tjänar på nya konflikter. Jag hoppas att vi kan hitta sätt att undgå att skapa nya konfliktområden inom jakt och viltvård. Jag ser fram emot fortsättningen på debatten.

Herr talman! Isak From har sagt en hel del. Vi är överens på många punkter i detta betänkande, Jakt och viltvårdJag ska rätta Isak From. Han sa 87 procent; det är 86. Procenten kan vara viktiga, Isak. Men det är en väldigt stor majoritet av svenska folket som är positivt inställd och accepterar jakt. Det betyder enligt min uppfattning att man sköter jakten på ett väldigt bra sätt. Det gör att man hela tiden har en etisk debatt och att man på så sätt också kan locka nya jägare till jaktlag.Det som är väldigt intressant är att kvinnorna nu gör sitt intåg som jägare. En stor del av den ökning som sker står kvinnorna för. Det är en fantastiskt positiv trend. Även ungdomar finner sin väg in.Det finns säkert flera skäl till att man börjar jaga. Vi fick lära oss på jägarfrukosten i morse att det tidigare var samvaron och spänningen som var ledstjärnorna. I dag är det så mycket mer. Man vill vara mån om det man äter. Har man från skott till tallrik full kontroll över vad man stoppar i sig är det en drivkraft i dag. Det är fantastiskt positivt. Naturligtvis är jakt och villebråd ett otroligt klimatsmart sätt att få i sig mat.Det här betänkandet är lite speciellt såtillvida att det finns ett utskottsinitiativ som vi i Alliansen tog fram. Vi tog fasta på att regeringen enligt vår uppfattning hade lagt ned Jaktlagsutredningen för tidigt. Då såg vi till att skapa ett initiativ gällande vissa delar av Jaktlagsutredningen - inte hela, ska vi vara klara över. Vi hoppade över själva förnyelsen av jaktlagstiftningen, eftersom vi har en regering som inte vill driva de frågorna. Det skulle kännas ganska meningslöst. Däremot fanns det ett antal utpekade frågor som man skulle utreda. Det är fantastiskt bra att vi har fått ett enigt utskott som tycker att det här är viktigt. Det indikerar också förhoppningsvis att regeringen återkommer med förslag på de punkter som Isak From räknade upp.Herr talman! Jag skulle vilja klargöra att vi nog är överens om det här med kronhjorten. Vi tror inte heller att lösningen är allmän jakt. Däremot finns det bekymmer på vissa håll där en väldigt lokal stam ställer till stor skada. Det är inte heller säkert att man klarar av att få en förvaltning av den stammen genom ett kronhjortsskötselområde. Därför måste man titta vidare på detta. Vilka former kan man hitta när det sker väldigt stor skada på skog inom ett mycket litet geografiskt område? Jag tror att det är det som är utmaningen för utredaren. I varje fall är vi moderater överens med Socialdemokraterna om att allmän jakt på kronhjort inte är lösningen på problemet. Det gäller att vara tydlig där.När det gäller viltvårdsmyndigheten är det fråga om en allianspunkt som vi har drivit. Vi har också fått stöd av Sverigedemokraterna i den frågan. Ett av skälen har handlat om att återskapa förtroende. Men det är nog inte huvudskälet, har jag insett ju mer jag jobbat med de här frågorna. Det har hänt väldigt mycket när det gäller tillgången på vilt. Det var inte alltför många år sedan vi inte hade vildsvin. Vi har rovdjursstammar som är på en helt annan nivå. För vargens del kanske vi måste gå tillbaka 150 år i tiden för att hitta de nivåerna. Vi har fått ett helt annat vilttryck, och det ställs högre krav.I dag är det Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och en mängd andra myndigheter och andra som håller på med de här frågorna. Som företrädare för Alliansen och Moderaterna tror jag att det är helt nödvändigt med en samordning av jaktlagstiftningen för att man ska kunna se hela viltvården som en sammanhållen kedja. Det är naturligtvis så att eventuell förvaltning av björn och varg påverkar älgstammen och rådjursstammen. När det gäller rådjur och lo är det väldigt viktigt att man har en samsyn. Vid en för liten rådjursstam finns det en stor risk att lodjuren dukar under. Det är klart att vi måste ha en vettig förvaltning.Jag hoppas naturligtvis att regeringen återkommer i den här frågan och att vi får till den här myndigheten. Jag blir lite orolig när jag hör miljöministerns uttalande om att man absolut inte ska göra det här. Jag tycker nog att man ska lyssna till Sveriges riksdag, som är demokratiskt vald. Finns det då en mycket stor och bred majoritet för detta tycker jag att regeringen ska återkomma.I vissa lägen när jag pratar med socialdemokrater tycker jag mig förstå att de inte heller tycker att den här idén är så dum utan att det finns fördelar. Sedan vet jag att man måste samverka om man sitter i en regering där det ingår fler än ett parti. Jag är medveten om var problemet sitter, men innerst inne tror jag faktiskt att Socialdemokraterna och Alliansen inte står så hiskligt långt ifrån varandra. Jag hoppas verkligen att vi kan få till en lösning, för jag tror att det kan bli riktigt bra om vi får en samordning. För oss är det inte en budgetfråga. Vi tror att det här kan bli mycket rationellare genom att man sammanför alla dessa delar till en myndighet.Herr talman! Jag tror att också vapenlicenser skulle kunna vara en framtida uppgift för en viltmyndighet. Även om jag är polis i botten kan jag konstatera att polisen har misslyckats med vapenlicensfrågan på många håll och kanter. Det har varit oerhört långa väntetider. Det kan kanske bli en effektivare vapenlicenshantering och också en effektivare polis som kanske kan leta upp en och annan skyldig och inte bara lägga ned och skriva av inkomna anmälningar.Vi har två reservationer från moderat håll i detta betänkande. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Den har att göra med bland annat utfodringen av främst vildsvin. Där har vi sett rena avarter. Nu har det funnits en dialog mellan markägare och jägare, och utvecklingen verkar gå åt rätt håll. Men vi är fortfarande av uppfattningen att det skulle behövas att länsstyrelsen och den regionala nivån kan få besluta i sådana ärenden när det är extrema händelser. Det är absolut inte något förbud mot utfodring. Men när man tippar ut hela lass med makaroner ute i skogen har någonting blivit fel.Det är också viktigt att påpeka att en viltvårdsmyndighet inte har någonting att göra med den regionala handläggningen. Vi är väldigt måna om att länsstyrelser och viltvårdsdelegationer ska finnas kvar. Ska man gå i någon riktning ska de ha ytterligare ansvar och se till de problem som finns på ort och ställe.Herr talman! Jag ska avslutningsvis tala lite om terrängkörning. Jag har till min glädje sett att landshövdingen i Norrbotten ivrigt har sagt att man bör göra någonting åt funktionshindrades möjligheter att finnas i skog i mark i det fall de är jägare. Här finns en problematik. De måste ha dispens från länsstyrelsen. De får den på fem år, men de får den ofta i ett mindre geografiskt område och på sin höjd i sin länsstyrelse.Det är klart att det ska vara samma möjligheter för funktionshindrade att jaga oavsett om de gör det i sin kommun eller sitt län eller blir inbjudna någon annanstans. Det är väldigt viktigt. Det kan vi lösa om regeringen återkommer med en förändring. Det är viktigt att vi får en ändring till stånd. Enligt art och habitatdirektivet ska man ha särskild dispens för att kunna använda sig av motorfordon.Här bör regeringen återkomma så att också funktionshindrade kan vistas ute i naturen och jaga precis som vi alla andra som har våra ben i behåll. Vi har ingen aning om när sjukdom eller olycka gör att vi måste ha ett hjälpmedel för att ta oss ut till någonting som vi verkligen älskar att hålla på med. Här ser jag fram mot en ändring.I detta anförande instämde Gunilla Nordgren .
Herr talman! Tack för anförandet, Ulf Berg! Visst känns det fantastiskt att få vara i opposition där man kan börja driva vilka frågor man vill. Den tidigare borgerliga regeringen satt vid makten i åtta år och hade alla möjligheter att tillskapa nya möjligheter. Även Anders Borg tyckte: Varför ska vi ha en ny myndighet här? Det verkar inte riktigt rätt.Det kan vara så att man kan hitta resurser i de befintliga myndigheterna. Men det behövs i varje fall en stor organisationsutredning. I och med att den borgerliga alliansen och Sverigedemokraterna röstade ned vår budget försvann det en del utredningspengar. Det behöver man också ha med sig.Jag vill egentligen fråga Ulf Berg: Varför tror du att samtliga länsstyrelser har ställt sig negativa till en ny myndighet?

Herr talman! Det är väldigt sällsynt att en myndighet tycker att någonting är positivt när man känner att man kanske riskerar att bli av med inflytande. Jag tror att svaret på den frågan är så enkelt när det gäller länsstyrelserna. Jag har i mitt inlägg sagt att den delen inte ska förändras. Vi talar om den centrala nivån där vi ska ha en samordning. Det tror vi väldigt mycket på.Jag kan lugna Isak From med att vi i opposition driver de frågor som vi tänker göra verklighet av den dagen vi kommer tillbaka. Viltvårdsmyndigheten är ett bra exempel. Vi tillsatte en utredning i Alliansen, och den lade fram ett förslag. Vi gick i alliansformat till val på att en sådan förvaltning skulle inrättas.Isak From borde vara medveten om det finns andra orsaker till att nuvarande regering i stort sett inte kan komma fram med någon proposition alls. Det kan hända att det tar lite längre tid med lagstiftningen än vad man har tänkt. På den gamla goda tiden fanns det också ansvar för ekonomin. Det är helt riktigt. Med finansministerns uttalande finns det i så fall inga hinder kvar att inrätta en myndighet om man ska ta bort olika ekonomiska mål.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Jakt och viltvårdHerr talman! Vi kan se av Ulf Bergs anförande här sist att det inte är helt lätt att bara fixa till en ny myndighet. Det finns, precis som jag redogjorde för, starka tvivel ute i viltvårdsdelegationerna och i länsstyrelserna och en uppfattning att en ny myndighet skulle kunna försinka regionaliseringen eller helt stoppa regionaliseringen. Vi socialdemokrater tycker att regionaliseringen är nyckeln för att få den lokala acceptansen så att man kan jobba utifrån de olika skillnader som finns och behövs i viltförvaltningen.
Herr talman! Vi har absolut ingen annan uppfattning i den frågan. Vi har åtskilliga gånger från moderat håll sagt att beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Det behöver vi inte stå här och diskutera.Däremot blir jag lite orolig. När man talar med landsbygdsministern, och även ibland när man talar med Isak From, brukar man få klart för sig att det finns goda idéer att samordna och få en effektivare förvaltning. Varför ska man ha rovdjursförvaltning på ett håll, småvilt på ett annat och licenser på ett tredje och så vidare?Här skulle staten kunna bli mycket effektivare. Det har hänt väldigt mycket med vår viltstam sedan man började organisera och vår nuvarande jaktlag kom 1938, om jag kommer ihåg året rätt. Det finns, som jag sa i mitt anförande, alldeles för många huvudmän. De borde samlas under ett tak.Jag är övertygad om att det då blir snabbare och bättre beslutsgång. Det blir också enklare att delegera ned på länsstyrelsen när en ska delegera i stället för som nu flera olika aktörer. Jag tror nog att länsstyrelserna ska vara helt lugna. Jag förväntar mig att regeringen återkommer med ett förslag.Jag är medveten om att det kanske inte är en myndighet som kan träda i kraft den 1 januari 2016. Men det vore väldigt bra om vi åtminstone fick se tankar och konturer. Då kanske det vid nästa årsskifte kan vara klappat och klart och färdigt. Jag förstår att vissa kompletterande utredningar kanske måste göras om vilka medel som ska flyttas. Men finns viljan går det att lösa på ett bra och enkelt sätt, herr talman.

Herr talman! Det här betänkandet gäller jaktpolitik. Vi har en mängd olika reservationer. Men för tids vinnande yrkar vi bifall endast till reservation 3 om talerätten för miljöorganisationer och reservation 10 om terrängkörning vid jakt.Koncentrationen av varg är alarmerande i västra delen av Svealand. Det är en revirtäthet på en liten begränsad nationsyta som kanske saknar motstycke någon annanstans, kanske till och med i världen, när det är ett så tätbebyggt område på den yta där vargen befinner sig.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

Ansvaret bör ligga på en renodlad myndighet för jaktfrågor. Det skulle tillföra en landsbygdsförankring som skapar underlag för bättre dialog med regionala myndigheter, jägarorganisationer och landsbygdsbor i övrigt.Frågan aktualiserar för övrigt det faktum att sprickan håller på att växa mellan landsbygd och stad. Vi i Sverigedemokraterna vill verka för en myndighetsutövning som håller ihop Sverige, och en ny jaktmyndighet ser vi som en del i denna strategi.Herr talman! Det finns exempel på hur miljöorganisationer - icke-statliga organisationer - får bidrag för att aktivt motverka myndighetsbeslut. Detta menar vi är en orimlig ordning. Naturskyddsföreningen får årligen bidrag från Naturvårdsverket för att processa om vargjakt i domstol och för att driva frågan i EU. Vi menar att denna utbetalning ska upphöra genom att regeringen ger direktiv till Naturvårdsverket.Herr talman!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 Vi menar därför att regeringen tydligt bör utreda konsekvenserna av denna lagstiftning och återkomma med förslag på hur lagstiftning och tillämpning kan förbättras.Herr talman! Morkullejakten vid midsommar är en starkt förankrad jakttradition i Sverige som togs bort vid vårt inträde i EU till ingen nytta alls, då det visar sig att jakten inte påverkar artens bestånd. Morkullan kan inte anses tillhöra en särskilt skyddsvärd art som kräver extraordinära insatser.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 Fler godkända vildsvinsfällor behöver också tas fram.Försäljning av vildsvinskött behöver underlättas genom att man reviderar reglerna för distribution så att jägarna själva kan sälja sitt byte efter godkänd trikinprovtagning i stället för att det är som i dag, då vildsvinet måste ha passerat en vilthanteringsanläggning innan det säljs vidare eller bortskänks.Herr talman! Staten har systematiskt under lång tid gett renägare större och större marker till älgjakt på andra ortsbors bekostnad. Älgjakten är och har många gånger varit viktigare för den övriga befolkningens försörjning än för renägare. Stora delar av det så kallade renbetesområdet har historiskt tillhört fjällbönder, vilket gör dagens ensidiga gynnande av renägare än mer oacceptabelt.Dubbelregistreringen vid jakt, där flera jaktlag jagar samtidigt inom ett område, skapar många konflikter - väldigt onödiga konflikter. Det kan till och med vara farligt.Sverige måste avskaffa det otidsenliga systemet, som på ett flertal områden gynnar renägande samer på den övriga lokalbefolkningens bekostnad. En början är att ge alla bofasta samma rättigheter till jakt - älgjakt - och fiske. Sverigedemokraterna vill därför att alla som bor på statlig mark där renskötsel är tillåten ska ha samma rättigheter till jakt och fiske oavsett näringstillhörighet och etnisk tillhörighet.Herr talman! Det finns ca 200 jägare med funktionsnedsättning i Sverige som har behov av ett motorfordon för att kunna jaga. Fordonet behöver under jakten framföras i terräng, och för detta krävs dispens. Dispensen gäller i fem år. I vissa län gäller den för hela länet, medan den i andra endast gäller för den egna jaktmarken. Det vore önskvärt om en beviljad dispens kunde gälla för jakt med motordrivet fordon i hela Sverige under fem år. En sådan förändring skulle underlätta för personer med funktionsnedsättning.I detta anförande instämde Mikael Eskilandersson, Anders Forsberg och Roger Hedlund .

Herr talman! Vi är här i dag för att debattera jakt och viltvårdsbetänkandet. I det finns två tillkännagivanden till regeringen. Det första handlar om att inrätta en viltmyndighet, vilket vi i Miljöpartiet inte tycker är någon bra idé. Vi anser att det är bra att Naturvårdsverket har det ansvar som de har i dag så att vi får en helhetssyn tillsammans med andra naturintressen. För tids vinnande kommer vi dock inte att yrka på den reservation som vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.En modern jakt och viltförvaltning måste ha en helhetssyn. Det fanns vissa som påtalade att det inte fanns någon helhetssyn, och det var det som gjorde att man drog igång utredningen om en ny viltmyndighet. Det var den förra regeringen som gjorde detta.Vi tror att det är fel väg att gå att få en viltmyndighet. Om man inrättar en viltmyndighet distanserar man jakten i stället för att integrera den. Det var i mångt och mycket det som remissinstanserna också tryckte på: Om man får en viltmyndighet försvinner helhetssynen. Och det var ju den man ville ha.För det första är inrättandet av nya myndigheter någonting som måste vara en fråga för regeringen, och ingenting som riksdagen ska komma och begära. Riksdagen är lagstiftare och utgör grunden för regeringens regerande.

Av dessa 49 remissinstanser var sex stycken positiva till en ny viltmyndighet. Fyra remissinstanser tyckte att Skogsstyrelsen kunde ta ett större tag i frågorna. 80 procent, 39 stycken, av remissinstanserna var dock negativa och tyckte att det var en dålig idé. Det gällde bland annat samtliga länsstyrelser. De ansåg att Naturvårdsverket var den myndighet som bäst kan tillvarata just helhetssynen.Trots detta vill nu de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna gå emot en överväldigande majoritet av remissinstanserna, gå emot den nuvarande regeringen och ge regeringen - som alltså inte alls är deras egen regering - i uppdrag att inrätta en ny myndighet. Dessutom tar de inte hänsyn till att regeringen redan i sitt regleringsbrev till Naturvårdsverket för 2015 gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av vilt och rovdjursförvaltningen som ska resultera i en övergripande strategi för vilt och rovdjursförvaltningen. I uppdraget ingår att strategin ska innehålla en övergripande vision, mål och delmål för det ansvar som Naturvårdsverket har som central myndighet för frågor om vilt, rovdjur och jakt. Naturvårdsverket ska också ta fram en handlingsplan för att förbättra kapaciteten att samordna och vägleda länsstyrelsernas arbete med vilt och rovdjursförvaltningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni i år.Trots att Naturvårdsverket har ett uppdrag att jobba med vilt och rovdjursförvaltningen och samordna denna vill oppositionen inte vänta in resultatet, utan de vill köra sitt eget race och trots den massiva kritiken inrätta en ny myndighet. Då återstår en fråga. Om ni nu är så säkra på att det här är en så bra idé, varför inrättade ni inte då myndigheten när ni själva satt vid makten? Jo för att idén var så dålig och fick så mycket kritik att ni inte ens hade de egna med er. Men nu i opposition tar ni chansen när ni inte själva behöver ta ansvar för era beslut.När det gäller tillkännagivandet om att utreda vissa jaktfrågor såsom vissa regelförenklingar, fjälljakten och andra frågor som har tagits upp här tidigare tror vi att det kan vara bra att utreda dem. En del av frågorna hänger lite grann i luften. Det har hänt mycket i synen på jakt, men också i synen på hur man bedriver viltvård sedan jaktlagen instiftades. Trots vissa justeringar under vägen tror vi att det kan vara bra med en översyn av dessa frågor. De behöver också belysas och eventuellt justeras utifrån gällande EU-lagstiftning. När den nuvarande jaktlagstiftningen trädde i kraft hade vi inte ens gått med i EU, så det kan hända att det behövs en justering.Men att utreda kostar pengar, och vi anser att det måste vara upp till regeringen att själv avgöra när och på vilket sätt detta ska ske. Det fann ju en anledning till att återstoden av jaktlagsutredningen lades ned, och det skälet var väl brist på resurser. Och en av anledningarna till bristande resurser var ju att vi fick vår egen budget nedröstad, så nu måste vi regera utefter en borgerlig och sverigedemokratisk budget. Vi får hoppas att kommande budget innehåller medel så att de i betänkandet belysta frågorna kan utredas.Ja, mycket har hänt - som jag har sagt tidigare - med hur man bedriver jakt och viltvård sedan grunderna för dagens jaktlagstiftning började ta form i slutet av 30-talet. Vår nuvarande jaktlag antogs för snart 30 år sedan, och den har därefter reviderats och byggts på i efterhand. Många av viltstammarna har växt till sig, och nygamla arter som vildsvin och kronhjort har återigen tågat in i vår fauna. Vi använder skogen på ett annat sätt när det gäller både rekreation och skogsbruk. Dessutom har vi EU-inträdet. Utan ett modernt regelverk kan vi se nya intressekonflikter blomma upp. Vi har också fått ökad kunskap om ekologi och naturvård som behöver implementeras, och gamla sanningar kan ha fått nya svar. Dna-tekniken har gett oss nya möjligheter att se på viltstammarna, och miljöövervakning ger oss hela tiden nya data och nya infallsvinklar.Jakten har också moderniserats. När min morfar började jaga kunde man i princip låna en bössa och följa med ut i skogen, medan när jag läste in jägarexamen gick jag på kurs varje söndagseftermiddag i nästan ett halvår innan jag ens höll i ett vapen. Och tur är väl det. Jägarexamen och dagens krav på vapenlicens borgar för att vi får kunniga och ansvarsfulla jägare. Men vi måste också se till att ny kunskap implementeras.Jag tror att vi kommer att se mycket mer hända inom jakt och viltförvaltning framöver. Vi måste börja se naturen som en helhet och inte bara varje art för sig som ett enskilt jaktbart vilt. Jag tror att vi behöver jobba mer med ekosystemtänket i viltförvaltningen och göra som man nu börjat göra inom fiskeriförvaltningen där man har flerartsförvaltning. Alla arter är ju på något sätt beroende av varandra, och vi behöver få med predatorer som en del i helheten. Men vi behöver också se på hur naturen ser ut och vilka förutsättningar som finns att hålla stammarna på olika nivåer. Vilken bärkraft har marken, vilka arter finns här och hur interagerar de med varandra? I dag har vi ju älgskötselområden och vissa pratar om att vi ska börja med klövviltskötselområden, men jag tror att vi behöver komma fram till att se helheten och prata om viltskötsel eller viltvårdsområden.

Herr talman! Tack, Emma Nohrén, för anförandet som skapade en viss förvirring, i alla fall hos mig!När det gäller utskottsinitiativet är det alldeles utmärkt att Sveriges riksdag talar om för regeringen att detta ska utredas. Men den andra frågan om viltvårdsmyndigheten ska inte riksdagen lägga sig i. Det hade kanske varit bra att ha samma uppfattning i dessa frågor och inte växla vartefter det passar de egna galoscherna.Jag blev naturligtvis lite orolig när ett av språkrören uttalade sig så kategoriskt om att man tänker strunta i vad Sveriges riksdag säger. Åsa Romson har ju varit väldigt klar på den punkten. Då är det intressant att höra vad Emma Nohrén tycker om det faktum att jägarna är de mest kunniga i den gröna gruppen, om man nu får tro Jägarförbundet. Vi var ju båda på Jägarförbundets frukostmöte i morse.Den kunskapen har resulterat i att vi i dag har väldigt kraftfulla viltstammar. Men när jordbruksverk, livsmedelsverk, naturvårdsverk, rikspolisstyrelse och andra är med och har åsikter i dessa frågor blir det naturligtvis inte en sammanhållen, bra och tydlig politik på det här området.Med tanke på den utveckling som har skett bland viltstammarna är det hög tid att det blir en samordning. Det ska vara en myndighet som ansvarar. Sedan är det väldigt viktigt att den regionala nivån - länsstyrelser och viltförvaltningsdelegationer - ska finnas kvar, det är vi helt överens om.
Herr talman! Tack, Ulf Berg för frågorna!Om du lyssnade på mitt anförande hörde du också att jag sa att det är regeringen som ska utse utredare och tillsätta myndigheter. Men jag sa också klart och tydligt att på vilket sätt har vi inte fastslagit. Det måste ju vara regeringens sak att inrätta myndigheter.Ulf Berg sa att det skulle inrättas en myndighet för att man skulle få en sammanhållen jaktmyndighet. Jag tror ju att det kommer att splittra ännu mer med ytterligare en myndighet som ska ha hand om dessa frågor. Jag tycker att det är fel att Naturvårdsverket ska skiljas från jaktfrågorna, eftersom man har ansvaret för de biologiska mångfaldsaspekterna. Det finns också EU:s art och habitatdirektiv. För att det ska bli en helhetssyn och en förankrad jakt behövs Naturvårdsverket.
Herr talman! En av anledningarna till att den här dialogen och diskussionen har uppstått är att de flesta jägare totalt har tappat förtroendet för Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har fattat ett antal beslut som jägarna anser att det inte finns stöd för. Sedan kan man alltid diskutera vem som har rätt eller fel, men det är bara att förhålla sig till det faktum att det inte finns något förtroende för Naturvårdsverket.Avsikten med vårt förslag är inte att det ska vara ytterligare en myndighet, utan det ska vara en enda i stället för alla andra myndigheter som i dag pysslar med dessa frågor. Som jag har sagt vid ett par tillfällen har vi en helt annan rovdjursstam nu än vad vi hade för 50 år sedan. Vi har till exempel vildsvin, så man måste naturligtvis se helheten.Jag är ganska säker på att orsaken till att vi har hittat många lodjursungar ihjälsvultna på altaner är att man inte har haft en riktigt bra förvaltning. Den har inte tagit hänsyn till hur starka stammarna av rådjur och liknande har varit. Det har då lett till att vi har fått en skev bild.När man beslutar om tilldelning av älg får man besked från Skogsstyrelsen om hur mycket mat - bland annat ungskogar - det finns. Man gör spillningsinventeringar och observationer i samband med älgjakt. Det finns ett flertal parametrar för att få en lämplig avskjutning.
Herr talman! Tack, Ulf Berg!Helhetsgreppet är en del av den moderna jakten och viltvården. Det är fråga om en helhet och inte en enartsförvaltning eller enskilda intressen. Den myndighet och den struktur som kan ha detta helhetsgrepp är den som tar in de andra aspekterna, nämligen Naturvårdsverket. Vi kan nog komma överens där också, i alla fall om hur problemen ska lösas. Jag tror inte att en ny myndighet är rätt sätt.

Herr talman! Det är fantastiska naturupplevelser och fin gemenskap som möter den som vistas i skog och mark. Att det finns mycket vilt i våra marker är något som jägare uppskattar, men det innebär också ansvar att förvalta, speciellt de växande klövviltstammarna. Det är ett ansvar att viltet till exempel inte orsakar för mycket skador på skog och gröda. Det är ett ansvar att hålla ned viltolyckorna i trafiken och så vidare. Det är ett ansvar jag tycker att jägarna på det stora hela förvaltar mycket väl.

Detta ställer krav på en bra förvaltning, men det skapar också fler möjligheter för naturupplevelser och en än större tillgång på bra klimatsmart kött. Det gäller inte bara i matbutiker utan också i till exempel de offentliga köken. Ett exempel på detta är i mina hembygder.

Det arbete, de fakta och den kunskap vi kan få genom det allmänna uppdraget hade varit svårt att få om det hade skett helt i statlig offentlig regi.Herr talman! Ett faktum när vi kommer till den statliga viltförvaltningen är att många känner att denna måste få ett omtag. Vi måste bredda synen från att det handlar om bevarandefrågor till att också inkludera frågor om till exempel turism, mat och företagande. Därför menar jag att det är av vikt att vi får till en nystart även i den offentliga förvaltningen. En viltmyndighet är en sådan nystart. Jag är glad över att det finns en majoritet i utskottet för detta.

För en regering som kallar sig för en samarbetsregering är det en otroligt konstig inställning som ifrågavarande statsråd har gentemot riksdagen. Jag och Centerpartiet kommer givetvis att följa upp detta uttalande.Herr talman! En annan viktig fråga för att stärka förtroendet är att det finns ett uppdaterat regelverk.

Jag är glad över det. Frågorna skapar i dag problem och frågetecken. Det hade givetvis varit bäst om den nya regeringen inte hade lagt ned utredningen som förutom en del specifika frågor också hade att se över hela vår jaktvårdslagstiftning. Men jag är, som sagt, glad över att utskottet kan ta initiativet, och jag är glad att vi gör det i enighet. Vi får hoppas att regeringen väljer att lyssna på riksdagen i denna fråga och inte avvisar riksdagens beslut på samma sätt som man tycks göra i fråga om inrättandet av en viltmyndighet.Herr talman! Den svenska skogen och inte minst jakten har stor betydelse för oss i vårt land. Jakten är en av våra stora folkrörelser och står för den gemenskap man får ute i skog och mark. Men jakten är också ett viktigt naturvårdande instrument. Det finns en stor potential att skapa fler verksamheter i alla delar av vårt land runt den jaktliga verksamheten, inte minst de områden av vårt land som ligger utanför de stora städerna.Herr talman! Jag står bakom vår reservation i betänkandet, och för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till reservationen. I stället väljer jag att yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Tack, Eskil Erlandsson, för anförandet!Eskil inledde sitt anförande med att tala om ansvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Jakt och viltvårdDet är få saker i vårt land som vi har haft så många utredningar av som just våra rovdjursfrågor. Och nu, Isak From, väljer ni att lägga fram ytterligare förslag på att fortsätta att utreda rovdjursfrågorna! Inte undra på att landets jägarkår tappar förtroendet för den statliga offentliga förvaltningen av de här frågorna.
Herr talman! Tack, Eskil! Då är det väl extra roligt att vi nu under en S och MP-regering har kunnat genomföra en regionalt beslutad licensjakt på varg.Eskil Erlandsson! Tack, herr talman, för tillrättavisandet! Jag tar till mig det.Eskil Erlandsson säger att han ser fram emot att man nu ska göra en översyn av 3 § i rennäringsförordningen - precis den förändring som Eskil Erlandsson som minister var ansvarig för att ändra. Nu låter det från talarstolen som om Eskil Erlandsson har kommit fram till att den förändring som Eskil Erlandsson genomförde kanske inte var så genomtänkt.
Herr talman! Låt mig först konstatera, Isak From, att den licensjakt som har genomförts beslutades av en annan majoritet i Sveriges riksdag. Ett av de partier som i dag är i regeringsställning biföll inte det ställningstagande som den förra riksdagen beslutade om. Jag är lycklig över att den förra riksdagen beslutade på det sätt som den gjorde. Annars hade vi inte haft någon licensierad jakt på varg i vårt land. Jag är alldeles övertygad om det. Jag är det apropå att jakten är ifrågasatt av den nuvarande regeringen, som ska utreda vargfrågan ytterligare en gång.Vad beträffar den specifika frågeställningen påstår jag att det beslut som togs - jag tror att det var 2007 - var väl underbyggt. Men som så många beslut är det ifrågasatt. Då säger jag: Låt oss titta på det ytterligare en gång och se om det är möjligt att hitta en väg så att vi kan enas i den här frågan.

Herr talman! Jag börjar med att säga att det är första gången jag ändrar min plan när jag kommer hit till kammaren. Det har jag gjort i dag.

Det var ju bra, tyckte jag. Godsägare upplåter sina marker för jägare.Men det visade sig att det finns olika former av så kallad godsjakt. Man föder upp vilt till att släppas fritt för att jagas. Det ger en annorlunda bild av det hela. Det kan ju inte vara meningen att man ökar viltbeståndet med uppfödning när anledningen till att jakt bedrivs oftast är att hålla viltbeståndet i balans och några gånger till och med att minska några viltarters bestånd.Sedan kom Vänsterpartiets ledamot i miljö och jordbruksutskottet till insikt om några frågetecken kring grytjakt som man bör titta på. Är grytjakt över huvud taget förenlig med human jakt? I utredningsbetänkandet Ny djurskyddslagHerr talman! Det finns en gemensam reservation från S, MP och V som handlar om att inrätta en ny myndighet. Det är flera talare som har varit inne på det.Jag kan konstatera att det säkert finns mycket att jobba med när allt spretar åt många håll. Men Vänsterpartiet kan konstatera att utskottets förslag, som skulle innebära att en ny myndighet inrättas, är en budgetfråga och ska hanteras av regeringen. Remissvaren från utredningsbetänkandet Viltmyndigheten, - jakt och viltförvaltning i en ny tid ska också beredas av regeringen. Därav reservationen från S, MP och V. Jag tänker inte yrka bifall till reservationen; jag vill bara lyfta fram den.Som jag inledde mitt anförande med: Jakt väcker minnen. Dessa minnen är till 99 procent goda och härliga. Att så många människor får livskvalitet av jakten är ju beundransvärt. Ofta är rörlighet och motion en del som man får på köpet vid jakt.Jakt har en lång tradition i Sverige.

Givetvis ska säkerheten i jakten alltid vara överordnad, och då kommer man till det ovanstående dilemmat. Så blir det någon gång.Men att de som på grund av handikapp eller olyckor som lett till begränsad rörelseförmåga ska få all hjälp till rehabilitering och hjälpmedel ska nog även fortsättningsvis vara självklart. Vi ska hitta lösningar så att även dessa ska kunna njuta av jakten och de helande egenskaper som den faktiskt har för många människor.Jag har själv jagat sedan barnsben och tagit del av berättelser om jakten som man bedrivit i mina hemtrakter i decennier och i tider då jakten var en överlevnadsfråga. Givetvis har jaktens betydelse förändrats på många sätt och fokus ändrats till att många gånger handla om djurens väl och ve. Det är bra, för alla jägare vill att djuren ska behandlas med respekt och med minsta möjliga lidande för djuren.Herr talman! Jag avslutar med att avslöja vad jag tog med mig den här veckan när jag kom till Stockholm. Jag hade med mig torkat älgkött som torkats hemma på gården i Kaarnevaara i Tornedalen och som är en del av gåvorna som jakten för med sig.

Herr talman! I dag diskuterar vi jakt och viltvård. Eftersom jag inte på något sätt är jägare kan jag inte säga att det väcker några minnen till liv, men jag tycker ändå att det är en viktig diskussion vi för här i dag. Jag vill inte på något vis förminska den.Det första är det utskottsinitiativ som har tagits för att återuppta och slutföra ett antal viktiga delar i den numera nedlagda Jaktlagsutredningen. Den startades 2012 efter beslut av alliansregeringen men lades ned av den rödgröna regeringen nu i februari.Det har tagits upp här några gånger att skälet skulle vara brist på resurser. Precis som Eskil Erlandsson tycker jag att det är lite märkligt att man samtidigt tillsätter en ny utredning för att utreda vargen ytterligare en gång.Det andra tillkännagivandet handlar om en ny viltmyndighet. Båda besluten bygger på att vi ska få till en långsiktigt hållbar jakt och viltförvaltning och att den ska fungera tillsammans med övriga näringar på landsbygden. Det handlar i grunden om förstärkt markanvändning att man ser de värden som finns på landsbygden.Herr talman! När det gäller Jaktlagsutredningen vore det rent slöseri att inte fullfölja den. Jag utgår från att mycket i de frågor som vi nu behandlar är sådant som man redan har påbörjat. Det är därför glädjande att utskottet tar sig an de mer specificerade punkterna och fullföljer dem. Vilka punkter det gäller har tagits upp här tidigare, så jag behöver väl inte redovisa dem igen. Det är typiskt sett sådana punkter där det finns onödiga konfliktytor eller åtminstone konfliktytor som det vore väldigt bra om man kunde få bort. Isak From nämnde att det kunde vara personmotsättningar och sådant. I vilket fall som helst finns det konflikter i sammanhanget.En punkt som kanske är speciellt intressant ur havsmiljö och fiskesynpunkt är detta med förvaltning av säl. Om vi skulle kunna få till stånd en förvaltningsplan tillsammans med Finland vore det en väldigt stor framgång. I det sammanhanget är det viktigt att Sverige fortsätter driva sin politik i EU-sammanhang om att vi ska få fortsätta handla med sälprodukter. Som nämndes vid ett tidigare möte i dag är det en svensk jakttradition att ta hand om allt - vi ska inte jaga djur och sedan inte ta hand om det som vi har jagat. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Jakt och viltvårdHerr talman! Låt mig ta upp detta med en ny myndighet. Detta är inte första gången vi ser ett behov av en helhetssyn på ett område. Det mest aktuella vi har i närtid är bildandet av Havs och vattenmyndigheten, där vi såg att detta var ett område där det behövdes en samordning för att se helheten. Den har inte funnits mer än ett antal år. Jag tror att alla är väldigt nöjda med det beslutet.Naturligtvis är det, för att tala med Isak From, inte allena saliggörande att göra nya myndigheter. Man måste ha en bra idé när man bildar en ny myndighet. Idén med att föreslå en ny viltmyndighet är att skapa just ett helhetsgrepp över viltförvaltning och jaktfrågor. Det handlar om samordning på nationell nivå. Det står inte i motsatsställning till den regionala förvaltningen, och det stämmer inte att det skulle kunna skada den regionala förvaltningen. Jag tror snarare tvärtom, att om man får en helhet på nationell nivå har den regionala nivån ännu lättare att utvecklas på ett bra sätt.Det kanske viktigaste är detta med samförvaltning, som vi talar om i andra sammanhang, alltså att man samförvaltar olika vilttyper. I naturen finns det ju ett samspel som vi inte kan stuprörsbehandla i politiska sammanhang. Felet blir ofta att man då inte ser konsekvenserna av det ena beslutet i nästa led.Den stora utmaningen för en ny viltmyndighet är just att balansera de olika intressen vi talar om. Jag vill återigen framhålla att detta är en viktig fråga för landsbygden. Det handlar naturligtvis om jakt, och jakt är i likhet med fiske och turism en väldigt stor möjlighet att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Kan vi skapa och optimera förhållandena med detta är det en vinst för inte minst landsbygden.

Herr talman! Tack, Lars Tysklind, för anförandet! I utskottets ställningstagande angående ny myndighet står det att regeringen snarast ska inrätta denna nya myndighet. Ganska många av oss har varit inne på att det kanske inte är en så snabb fisk att fiska upp att snarast inrätta en ny myndighet. I dag ligger frågorna i huvudsak på Naturvårdsverket men även med stor delegation till länsstyrelserna. Jordbruksverket är också involverat, även Skogsstyrelsen något.Detta, tillsammans med länsstyrelsernas yttranden i Jaktlagsutredningens andra delbetänkande, gör att man måste titta lite djupare. Vad är det som gör att länsstyrelserna faktiskt avråder från att inrätta en ny myndighet? Detta bör regeringen noga överväga.
Herr talman! Tack för frågorna, Isak From! Detta att man snarast ska inrätta myndigheten är en process man måste starta upp. Hur snabbt regeringen kan göra detta får väl framtiden utvisa.Låt mig återkomma till detta med länsstyrelserna, som jag tog upp i mitt anförande och som även bland andra Ulf Berg tagit upp här. Länsstyrelsernas roll är väldigt klar. Det är den regionala nivån. Den stora vinsten med de beslut som fattats under senare år är att vi har flyttat ut beslutandet så nära dem de berör som möjligt. Inte minst ur acceptanssynpunkt är detta viktigt.Det här handlar om samordning på nationell nivå. Jag kan också tycka att det kanske inte känns rimligt att detta kommer till stånd redan den 1 januari 2016, men under tiden har de nu inblandade myndigheterna en stor skyldighet att samverka. Från Folkpartiets sida tror vi att en samlad myndighet för jakt och viltfrågor är en bra väg att få en helhetssyn på frågan.
Herr talman! Visst är det väl fantastiskt att kunna vara i opposition och snabbt kunna driva frågor. Frågor som man hade åtta år på sig att lösa ska en ny regering nu snabbt genomföra. Jag tackar för förtroendet!Vi har mycket att jobba med, framför allt för att återskapa förtroendet för jakt och viltvården. Precis som jag sa i mitt anförande och i mitt replikskifte med Eskil Erlandsson har faktiskt förtroendet för bland annat Naturvårdsverket minskat under de gångna åtta åren. Det måste vi också bygga upp.I förvaltningen glömde jag faktiskt den myndighet som Lars Tysklind tog upp, nämligen HaV, Havs och vattenmyndigheten, som också kommer att bli involverad eftersom man handhar sådant som gäller säl. Det är också något som man måste ta med sig.
Herr talman! Jag håller helt med Isak From att förtroendefrågan är central. Även om detta med samverkan och samordning är de tunga argumenten är det ändå ett ypperligt tillfälle att återskapa förtroendet. Det sämsta som kan inträffa är ju att man inte har förtroende för de myndigheter som beslutar i sakfrågor som berör en i vardagen. Vi kan bara beklaga att alliansregeringen inte fick fullfölja sin plan. Det var alliansregeringen som tillsatte utredningen och hade idéerna om en viltmyndighet. Vi hade tänkt genomföra detta. Nu sätter vi vårt hopp till att den nuvarande regeringen fullföljer det arbetet. Allting görs inte under det första året när man har åtta år på sig. Hade vi fått ytterligare år hade det blivit genomfört.

Herr talman! I dag debatterar vi här i kammaren betänkandet om jakt och viltvård. Det är positivt att ett enat utskott i dag lägger fram ett förslag om att utreda ett antal jakt och viltvårdsfrågor.Varför har vi i Alliansen tyckt att det är viktigt? Jo, det är för att den förra regeringen den 19 juli 2012 beslutade att tillsätta en utredning som skulle se över den svenska jaktlagstiftningen. En särskild utredare skulle se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för en långsiktigt hållbar jakt och viltvård samt djurskydd för de vilda djuren, dels ett förbättrat genomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden.Herr talman! Vi är också glada över att en majoritet i vårt utskott tycker att jakt och viltförvaltning bör samlas i en ny myndighet. Men i den frågan är vi kristdemokrater och övriga allianspartier inte överens med regeringen.Svensk jakt är en av våra största folkrörelser, med över 300 000 jägare som intresserar sig för vilt och natur. Jakten har länge styrts av Naturvårdsverket, medan jägarnas förtroende för myndigheten har naggats i kanten. Alltmedan Miljöpartiet har velat flytta mer av jaktens styrning till Naturvårdsverket har Alliansen tagit initiativ till att i stället flytta samordningen av svensk jakt till en ny viltmyndighet.Sedan jaktlagen stiftades 1938 har jaktförhållandena i Sverige förändrats, och viltstammarna är i dag större än någonsin. Med ändrade förhållanden ändras behoven och styrningen från ansvarig myndighet. Den nya myndigheten får därför i uppdrag att med bred tvärvetenskaplig kompetens ansvara för jakt och viltförvaltning.Utvecklingen av vildsvinsstammen har varit exploderande. För 25 år sedan uppgick stammen i Sverige endast till ett hundratal djur. Forskare beräknar i dag att den svenska vildsvinsstammen har ett omfång om över 200 000 djur, vilket av vissa anses vara en bedömning i underkant. Det har visat sig vara en väldigt svår uppgift att hålla stammen i schack. Förökningstakten är så pass omfattande att det inte tycks spela någon roll att vi i Sverige numera faktiskt skjuter lika många vildsvin som älgar.Det är Sveriges bönder som får betala det högsta priset för denna utveckling. Det är ständigt förstörda vallar, skördar och ängar, där bökande grisar dragit fram. Böndernas förluster beräknas till flera hundra miljoner varje år. Vackra och artrika ängar och hagar kan över en natt fullständigt raseras. Man kan tro att någon har kört över vallen eller åkern med en jordfräs.I trafiken gör sig vildsvinsstammens utveckling också påmind. Det är en ständig ökning av antalet olyckor där vildsvin är inblandade. Kollisioner med vildsvin orsakar, på grund av djurets låga tyngdpunkt, ofta svåra skador på bilen.Stammens utveckling är sådan att de nuvarande regelverken helt enkelt inte är hållbara. Incitamentet för enskilda jägare att ägna sig åt vildsvinsjakt måste öka, och berörd lagstiftning måste liberaliseras. Ett av de största problemen är det omständliga förfarandet rörande försäljning och tillvaratagande av vildsvinskött.Som det ser ut för närvarande riskerar vildsvinsjakten att upplevas som alltför komplicerad, just som en följd av de många snåriga och byråkratiska regelverk som omgärdar kötthanteringen. Exempelvis krävs det att köttet hanteras i så kallade vilthanteringsanläggningar, det vill säga av Livsmedelsverket godkända slakterier för vilt. Därutöver gäller för vildsvin mycket kostsamma undersökningar av förekomsten av trikiner, som ska genomföras av personer som genomgått speciella utbildningar och fått godkännande av Livsmedelsverket. Trikintester är absolut nödvändiga, men det måste gå att hitta ett sätt att göra det både billigare och enklare.När det gäller annat viltkött kan jägare under vissa omständigheter leverera kött direkt till butiker, restauranger eller konsumenter utan mellanleden. Det gäller emellertid inte vildsvinskött. Jag hoppas på att få se en förändring av detta i framtiden, så att vildsvinsstammen hålls nere.Överläggningen var härmed avslutad.